Herr talman! Till herr Åkerlund vill jag säga att utskottet i sitt yttrande inte på något sätt angriper vare sig skogsbolagen eller de enskilda skogsägarna, men jag vidhåller att herr Åkerlund har gjort ett angrepp på domänverkets sätt att sköta sina egendomar. Jag tycker att han även underströk detta i sitt senaste anförande, när han talade om att domänverkets skogar bör ge möjlighet till samma avkastning som det privata skogsbrukets. Till herr Wirtén vill jag säga att när en utredning arbetar, väntar man att den skall komma med något förslag. Skogspolitiska utredningen skall även se på de här sakerna, det har understrukits i utskottets utlåtande. Vi får invänta vad utredningen kommer att säga på den här punkten, och sedan får vi ta upp till debatt på vilket sätt en sundare utveckling skall åstadkommas.

Herr talman! Den saken är väl ganska klar att utredningen inte kan vara ovetande om den debatt som förs här i riksdagen. Utredningen måste ta hänsyn till vad utskottet har skrivit och vad som framhållits här i diskussionen, lika väl som utredningen inte kan förbli okunnig om vad som framförts reservationsvägen.

Herr talman! När jag i januari månad läste de föreliggande motionerna, fick jag omedelbart den uppfattningen att motionärerna kanske varit en aning affekterade vid motionernas tillkomst. Jag skall ta upp en detalj som kommit mycken oro och indignation åstad hos vårt svenska näringsliv. I motionerna görs gällande i ganska insinuanta ordalag att de privata skogsföretagen utnyttjat sina vinstmedel för dispositioner inte i skogslänen utan i rikets södra delar och till och med utrikes. Jag har träffat många representanter för näringslivet som har sagt: Är det med denna metodik man tänker hålla sig väl med svensk företagsamhet för att väcka dess intresse för att lokalisera sig till de landsändar som är i så stort behov av ny industrietablering? En av motionärerna i andra kammaren, herr Svanberg — jag skall inte angripa honom personligen — sitter såsom halvtidsanställt landstingsråd i Norrbottens län och tillika ordförande i vår näringsoch planeringsnämnd. Han har att göra med de företag som vi försöker locka till oss för att trygga sysselsättningen. Samtidigt kan herr Svanberg såsom motionär ge sådana kängor åt det svenska näringslivet. Jag är glad över att bankoutskottet har fått ett uttalande från skogsindustrin i Norrland, vilket klart belyser de fullständigt felaktiga påpekanden som görs i motionen. Det rätta förhållandet har i stället varit att de största privatägda skogsföretagen bevisar att de under den 10-årsperiod som motionerna avser har investerat inte mindre än 4800 miljoner kronor, varav den förkrossande huvuddelen har investerats i skogslänen. Även jag hade tänkt ställa precis samma fråga som herr Wirtén. Jag tar upp den frågan på nytt, ty jag tycker inte att herr Wirtén har fått det svar som han borde få. I motionsklämmen begärs nämligen en utredning i syfte att öka samhällets innehav av skog. Herr Ståhle kröp ifrån ett konkret ställningstagande till det faktum att utskottet hemställer att motionerna överlämnas till skogspolitiska utredningen »för beaktande». Skall de tas under beaktande, skall väl hela motionsklämmen tas under beaktande. Har inte bankoutskottets majoritet någon mening i detta fall? För mig är frågan: Vems skog skall tas? Lämna klart besked till våra skogsägare och jordbrukare samt till andra enskilda! Lämna klart besked till allmänningsskogarna och till våra bolag, som äger skog! Vems skog tänker herrarna ta och överlåta i samhällets ägo? Den frågan kan man verkligen få ställa. Om inte annat borde den motionär som har skrivit under motionsklämmen tala om vems skog han tänker lägga beslag på. Herr Ståhle polemiserade med herr Åkerlund rörande skötseln av privatägda skogar och domänverkets skogar. Vad herr Åkerlund har påpekat är riktigt. Han har inte påstått att domänverkets skogar är illa skötta. Jag vill bara, herr Ståhle, hänvisa till att Norrbottens läns landsting har med skattebetalarnas medel bett att få fram en utredning om förhållandena beträffande allmänningsskogar och domänverkets skogar i Norrbotten. Vad kom den utredningen till? Det är inte vi såsom politiker som tycker så, utan det är en utredning av skogsexpertis, som man i många andra sammanhang åberopar. Denna expertis framhåller att man på i stort sett likvärdiga skogsområden under en femårsperiod i början av 1960-talet kan konstatera, att skogsallmänningarna, således privatägda skogar i allmänningsform, har lämnat en vinst på 10 miljoner kronor. På betydligt större arealer men alltjämt under i stort sett likartade villkor har under samma period domänverket gjort en förlust på 30 miljoner kronor. Jag är medveten om att man kanske kan göra små justeringar i dessa siffror. Då blir man litet osams på en del punkter. Men tendensen har ännu inte någon försökt motbevisa. Så ligger det till på denna punkt. Herr Ståhle! Vems skog tänker ni ta?

Herr talman!

Innan jag går in på ett par yttranden av de föregående talarna vill jag gärna ge bankoutskottets majoritet en eloge för den utförliga och belysande framställning som lämnats om skogsbrukets äganderättsoch strukturförhållanden. Enligt min mening är detta utskottsutlåtande i sin koncentrerade form en faktasamling av stort värde för dem som vill skaffa upplysningar om en av landets viktigaste näringsgrenar. Jag tror att medborgare som inte har speciell anknytning till detta område också kan ha glädje av att läsa denna sammanställning. Jag kan instämma i utskottsmajoritetens hemställan att motionerna skall överlämnas till skogspolitiska utredningen för beaktande, vilket också var motionärernas förslag. Men vi hade — det måste jag erkänna — tänkt oss att man också skulle kunnat utfärda tillläggsdirektiv till skogspolitiska utredningen. Såvitt vi kan finna har inte utredningen enligt sina direktiv att syssla direkt med dessa frågor. Det är en synpunkt som också delas av LO i dess remissvar. Men eftersom utskottet sagt att man vill ge till känna vad utskottet anfört, har inte heller jag i detta sammanhang någon anledning att hysa annan mening än utskottet. Låt mig sedan, herr talman, anföra några synpunkter på innehållet i remissvaren och den till utskottsutlåtandet fogade reservationen. Skogsindustriernas samarbetsutskott säger i sitt remissyttrande som svar på i motionen anförda synpunkter om skogsindustrins placering av vinstmedel under 1950 talets högkonjunktur i andra näringar och i andra delar av landet, att detta är ett synsätt som man inte kan acceptera. Man protesterar skarpt mot antydningen att den negativa sidan av sysselsätt ningssituationen i dessa områden skulle vara ett resultat av åtgärder, betingade av mer eller mindre kortsiktiga bolagsintressen. Herr talman! Vi har många exempel på den utveckling som har beskrivits i motionen. Jag kan peka på den bygd jag råkar representera, nämligen Ådalen. På andra håll i landet, t.ex. i Värmland, har utvecklingen varit lik utvecklingen i Norrlandslänen. Enligt min mening skulle med en bättre samordning mellan näringsliv och samhälle denna i och för sig nödvändiga strukturomvandling inte behövt få så förödande konsekvenser för många bygder som blivit fallet exempelvis i det norrländska inlandet. Vi har i dag i vissa delar av Norrland en sådan situation att man inte kan tillfredsställa behovet av arbetskraft i skogsbruket. Det torde för alla vara uppenbart, som för övrigt Sigurd Klockare i Sia skrev för en tid sedan, att man inte kan driva skogsbruk i ett folktomt inland. Jag vågar därför hävda, att den i motionen redovisade principiella likheten mellan motiven för statens engagemang inom gruvdriften på sin tid även gäller för skogsnäringen i dag. I tider av dålig lönsamhet måste man både från sysselsättningssynpunkt och från sociala synpunkter behandla problemen på andra sätt än genom att enbart låta vinstintressen vara avgörande. Andra värderingar måste ligga till grund för samhällets bedömningar i sådana lägen. De föregående talarna har frågat hur långt motionärerna vill gå. Vi vill utifrån dessa värderingar öka samhällets inflytande över en av landets betydelsefullaste basnäringar. Herrar Åkerlund och Strandberg framställde det privata bolagsskogsbruket som i alla avseenden felfritt. Jag skall ta ett exempel som visar hur samhällsintresset kan komma i konflikt med stora skogsbolags investeringar. Vad jag närmast tänker på är de utländska engagemangen. Stora Kopparberg, SCA och Billerudskoncernen har satsat hundratals miljoner i Canada och Portugal, och det har hittills blivit förluster av sådan storleksordning att de utgör bekymmer för berörda företag. Jag vill till stöd för detta uttalande erinra om vad chefen för Stora Kopparberg, disponent Erik Sundblad, skrev i personaltidningen om företagets utländska engagemang: »Nova Scotia Pulp har de senaste åren utgjort bekymmer. Rörelseöverskottet har inte räckt till amorteringar och räntor på dessa lån. Underskotten har vi fått täcka från Sverige.» För 1968 utgjorde utbetalningen 12,2 miljoner kanadensiska dollar eller omkring 60 miljoner svenska kronor. Det är mycket möjligt, det vill jag inte bestrida, att dessa investeringar kan vara lönsamma på lång sikt. Men nog måste man väl på allvar ifrågasätta det berättigade i dessa investeringar i dagsläget mot bakgrunden av att vi i vårt land har en outnyttjad virkestillgång som möjliggör betydande industriutbyggnader i vårt eget land. Enligt virkesbalansutredningen kan avverkningarna i nuläget ökas med 30 procent och på längre sikt fördubblas. De största outnyttjade råvarutillgångarna finns i Sydoch Mellansverige, men även i Norrland finns betydande utvecklingsmöjligheter. LO tar upp denna fråga i sitt remissyttrande och pekar på behovet av en bättre samordning av skogsbruket inom nollzonerna i Norrlands inland. Det gladde mig att herr Åkerlund på den punkten delar LO:s uppfattning att detta skulle kunna få, som LO säger, en »positiv effekt för framtida skogsbruk och för sysselsättningen i dagens Norrland». Det problem som jag nu tagit upp var även föremål för överläggningar vid årets skogsvecka. I anslutning härtill noterade RLF-tidningen bl.a. följande: »Om det ur samhällsekonomisk synpunkt är önskvärt att våra skogstillgångar utnyttjas, är det självfallet en samhällsekonomisk förlust när de inte gör det. Då är det också en samhälls ekonomisk förlust när en del av våra knappa kapitaltillgångar satsas på motsvarande utbyggnad utomlands.» Detta stod alltså i RLF-tidningen i våras. Går man sedan att granska de synpunkter som anförts i den gemensamma borgerliga reservationen, blir man åtskilligt förvånad över vissa slutsatser. Man blir först och främst förvånad över att representanterna för centerpartiet och folkpartiet kunnat sätta sina namn under reservationen. Att de moderata inte har kunnat biträda kravet på en översyn av ägandeförhållandena är utifrån deras samhällssyn inte något märkligt, men att centerpartiet och folkpartiet kan representera så konservativa uppfattningar framstår för mig som obegripligt. Låt mig sedan bara ta upp det avsnitt i reservationen som handlar om ägandeförhållandena och vars slutsats blir att vårt krav »beträffande äganderätten till landets realvärden är tillgodosett för skogens del». Ja, det går att med statistik bevisa praktiskt taget vad som helst.

I Värmlands län, som är ett betydande skogslän, är samhällets innehav av skog endast 6 procent. Undantaget är Norrbottens och Västerbottens län, där det allmänna har ett större inflytande. Går man sedan litet längre fram i utskottsutlåtandet och tittar på den redovisning över skogsindustrins kapacitet och produktion som står på sidan 7, finner man att de 17 största skogsföretagen i landet äger tillsammans 4 810 000 hektar produktiv skogsareal, varav ett företag, Svenska cellulosabolaget, ensamt äger 1610 000 hektar. Ett enda bolag äger sålunda ensamt nära en fjärdedel av de 17 största skogsföretagens sammanlagda produktiva skogsareal. Tycker man verkligen i mittenpartierna mot den här bakgrunden att vårt krav »beträffande äganderätten till landets realvärden är tillgodosett för skogens del»? Låt mig också säga att den som hållit i pennan när denna reservation skrevs och som om motionärernas synpunkter sagt att »argumentationen i motionerna ter sig oklar och ofullständig» borde ha ägnat sin egen argumentation i reservationen bättre omsorg. Jag vill påstå att den är aningslös och helt enkelt utgör en politiskt betingad undanmanöver i en allvarlig fråga. När man läser de sista raderna i reservationen, där det talas om att motionärernas förslag bl.a. skulle avse förstatligande av privatskogarna, kan man inte värja sig för misstanken att rädslan för ett ökat samhällsinflytande skrämt ihop hela den borgerliga gruppen i utskottet. Om man hade besvärat sig med att läsa vår motion litet grundligare, så skulle man ha kunnat finna att motionärerna inte låst sig för en ensidig lösning av frågan om samhällets inflytande över denna viktiga sektor av vårt näringsliv. Det är riktigt att vi har pekat på möjligheterna att bygga ut ASSI, men vi har också framhållit att det finns anledning att inleda samarbete med det enskilda skogsbruket och de kooperativa företagen inom näringen. Personligen har jag vid flera tillfällen i denna kammare givit uttryck för min uppskattning av den konsumentkooperativa verksamhet som de enskilda skogsägarna bedriver i vårt land. Denna uppskattning vill jag gärna ånyo understryka. Jag har nämligen möjlighet att på nära håll följa utvecklingen inom ett av skogsägarrörelsens större företag, NCB. Jag tror — och det finns skäl för den uppfattningen — att det finns stora möjligheter att utvidga den kooperativa sektorn inom skogsnäringen. Låt mig sedan, herr talman, med ett par ord ta upp vad herr Åkerlund och herr Strandberg sade. Jag fick den uppfattningen att herr Åkerlund menar att allt är väl beställt. Det finns, anser han, egentligen ingenting att göra, utan allt är bra som det är. Han påpekade också att domänverket innehar betydande skogsarealer i de två nordligaste länen. Det är riktigt, men om man granskar detta skogsinnehav skall man finna, att det till stor del rör sig om skogsmark som befinner sig inom vad man brukar kalla för renbeteslandet. Jag tror inte, herr Åkerlund, att man skall vara så förfärligt rädd för ett ökat samhällsinflytande på denna punkt.

Det finns exempel på att man inte utnyttjat sina skogstillgångar inom de områden där de är belägna. Herr Strandberg gör gällande att vi skulle ha befunnit oss i ett affekttillstånd när vi skrev denna motion och att vi i alla lägen söker strid med näringslivet. Jag har, herr Strandberg, vid flera tillfällen från denna talarstol understrukit att vi i dessa frågor aldrig sökt strid med näringslivet. Låt mig för att vår inställning på denna punkt skall vara fullt klar erinra om att samma synpunkter som vi här hävdat också förts till torgs av Dagens Nyheter. Dagens Nyheter hade en ledare den 9 november 1966, när Ådalen var i brännpunkten. Dagens Nyheter skrev då precis de ord som vi citerar i motionen utan att ange källan. Vi delar nämligen tidningens uppfattning helt och hållet när den skriver: »Men kortsynta ägarintressen placerade vinsterna i andra näringar och andra trakter, nyinvestering ar försummades, industribilden varierades inte.» Jag tycker mot denna bakgrund att man borde sluta med att klanka på oss och påstå att vi i alla sammanhang är ute för att söka strid med näringslivet.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

Herr talman! Herr Högström är huvudmotionär i denna fråga, och jag lyssnade därför med stort intresse på honom i dag. Jag kunde konstatera att han har backat en hel del från motionens krav och anslutit sig till utskottsutlåtandets ståndpunkter. Det är såvitt jag förstår ett backande åt rätt håll. Herr Högström kan emellertid inte lämnas utan att få ett svar på ett par anklagelser så långt detta nu är möjligt under den korta tid som står till mitt förfogande. Herr Högström säger att Svenska cellulosa AB och Stora Kopparbergs bergslags AB investerat stora summor i Canada och Portugal samt att detta skulle innebära nackdelar för den norrländska skogsindustrin. Det är en sak som jag bestämt vill tillbakavisa. För att svensk exportindustri skall kunna arbeta effektivt på exportmarknaden är det nödvändigt att man kan skapa sig brohuvuden där ute som gör det möjligt för de svenska företagen att följa med i utvecklingen och träffa människor som man måste ha kontakter med för försäljningar, alltså inte bara för lunchsammanträden och allmänt prat på konferenser. Här är det ändå fråga om industrier som tar in mellan sex och sju miljarder kronor på ett år till svenskt näringsliv. De kan behöva ha några hundra miljoner kronor place rade i lämpliga objekt utanför landets gränser för att samtidigt kunna hålla kontrollen över sina egna industrier här hemma. Detta borde herr Högström utan vidare kunna acceptera och erkänna, även om det nu skulle betyda en eller annan miljon dollar i förlust på ett år — det har ju ändock indirekt så stora andra fördelar. Herr Högström åberopade sedan en ledare i Dagens Nyheter såsom sanningsvittne — som cm nu Dagens Nyheters ledarskribenter skulle vara några experter att tala om i sådana här sammanhang. Herr Högström skall inte glömma att chefen för ett av de företag som gjort en av dessa utlandsinvesteringar, direktör Eje Mossberg, en gång tillhörde en socialdemokratisk regering i detta land. Jag tror inte att han handlat fel i detta sammanhang. I motionerna åberopar man också gruvindustrin. Herr Högström nämnde också den och menade att sysselsättningen där skulle ha gagnats av LKAB:s politik. Även om jag gärna medger att LKAB har försökt upprätthålla lönsamheten så gott det har varit möjligt i ett företag som har sänkt sin utdelning till hälften på de senaste åren, är det dock ett faktum att LKAB i varje fall inte varit — särskilt sysselsättningsvänligt. LKAB minskade arbetsstyrkan under ett enda år med inte mindre än 1 000 man. Företaget har inte varit i stånd att på sistone öka sin arbetsstyrka med mer än ungefär 300 man.

Herr talman! Om det nu stått en ledare i Dagens Nyheter någon gång år 1966 som kanske inte var så lyckat skriven så beklagar jag om motionärerna har råkat trilla dit och stoppat in den i sin motion. För att inte något missförstånd skall uppstå oss emellan så kan jag gärna, herr Högström, ta tillbaka det av mig i sammanhanget kanske felaktigt använda ordet affekterat. Men ni har ändå i er motion gjort påståenden om en bristande vilja hos det svenska näringslivet att investera i Norrlandslänen. Den saken kom herr Högström tillbaka till i sitt inlägg nyss. Men jag talade om att enbart i Norrlandslänen har de största privata företagen satsat långt över 400 miljoner kronor per år under en tioårsperiod, d. v. s. långt över 4 000 miljoner. Det är under denna tioårsperiod endast ett totalbelopp på 500 miljoner som gått utanför Norrlandslänen. Av detta är det inte mer än ett par hundra miljoner som gått till utlandet, vilket herr Åkerlund nyss har berört. Det var vad jag ville göra gällande. Anklaga mig inte felaktigt! Det har ni nämligen gjort. Jag har inte fått klart för mig er inställning till den frågeställning som framförts här tidigare av både herr Wirtén och mig. Herr Högström talar om och trycker mycket på samhällets inflytande inom den skogsindustriella sektorn, men herr Högström tassar mycket lätt förbi vad ni menar med »i syfte att öka samhällets innehav av skog». Det enda som sades var att det är ett alltför stort företag som äger 1,6 miljoner hektar skog, alltså Cellulosakoncernen. Är det nu ett fel att det är ett stort företag, som verkligen har en vettig arrondering och en effektivt skött skogspolitik? Är nu det galet? är det den bolagsskogen ni tänker ta? Det är den frågan jag ställer. Är det Cellulosabolagets skogar ni tänker överföra i samhällets ägo? Eller är det de privatägda skogarna, jordbrukarnas, de enskilda skogsägarnas och skogsallmänningarnas skogar, som ni tänker ta? Kan vi få ett klart och entydigt svar på den frågan.

Herr talman! Herr Åkerlund säger att jag har backat åt rätt håll, men jag vet inte åt vilket håll herr Åkerlund har backat. Både herr Åkerlund och herr Strandberg säger att en ledare i Dagens Ny heter inte får tas till intäkt för uppfattningen på den borgerliga sidan. Jag tog upp denna ledare för att belysa att det här är fråga om en mening som delas av andra än enbart socialdemokrater. Det finns på den borgerliga sidan många som hyser tvivel om det riktiga i den ordning som råder inom det enskilda skogsbruket. Herr Åkerlund påpekade för mig att direktör Eje Mossberg tillhört den socialdemokratiska regeringen en gång i tiden. Jag vill då fråga: Vad har det egentligen att göra med sakfrågan? Direktör Mossberg har i dag ansvar för ett företag, som han sköter från det företagets synpunkter. Om vi har en delad uppfattning om hur skogsföretag i allmänhet skall skötas, må vi också tilllåtas ha det. Herr Strandberg frågade vad det är vi vill göra. Jag kan svara med att erinra om vad som hänt på transportsidan. Hur stort inflytande har samhället haft när de enskilda skogsbolagen flyttat över från flottning till landsvägarna? Det finns även andra exempel på en splittring inom skogsnäringen som jag tror är till mycket förfång. Jag kan nämna sjötransporterna, där snart sagt varje företag söker lösningar från sina speciella synpunkter. Det är på sådana punkter vi vill ha en samordning. Huruvida samhället skall övertaga SCA:s skogar, det är en fråga som inte är föremål för debatt, i varje fall inte i dag. Det blir utredningens sak att se över de åtgärder som behövs. Herr Karl Pettersson talade om det enskilda skogsbrukets förträfflighet. Jag vill då ta ett exempel från det län som herr Pettersson representerar. Enligt riksskogstaxeringen är den årliga tillväxten i Jämtlands län 6,6 miljoner kubikmeter och den årliga avverkningen 3,8 miljoner, I länet finns ett stort överskott av gammal skog. Det är bl.a. den skötseln av näringen som vi vill att samhället skall ha ett större inflytande över.

Herr talman! Det skulle vara rätt intressant att i all korthet göra en liten tillbakablick på utvecklingen för skogshanteringen och cellulosaoch pappersindustrin under de senaste 20 åren. Vi minns förhållandena i början av 1950-talet under Koreakriget. Då hade vi ett stort uppsving på cellulosaoch pappersmarknaden med därav följande höga priser på såväl massa och papper som råvara. Det avmattades ganska snart. Under 1950 och 1960-talen har vi bevittnat en utveckling där priserna har varit i ständigt dalande, där avsättningsmöjligheterna — vilket har påtalats i denna debatt — ofta har varit besvärliga, och där massaoch pappersindustrin har haft att kämpa med mycket stora svårigheter. Detta har givetvis avspeglats i priserna på råvaran. Det är ett känt faktum att när man nödgats höja arbetslönerna för att i någon mån följa med den allmänna lönenivån — pappersindustrin är som vi vet en låglöneindustri — har detta i allmänhet måst tas ut via sänkta råvarupriser. Således har rotnettot undan för undan försvagats, för att inte säga i många fall helt försvunnit. Jag har följt denna utveckling på rätt nära håll därför att jag har haft tillfälle att i min verksamhet inom skogsbruket ägna huvuddelen av min arbetstid under dessa år åt en del skogsaffärer och skogsdrivningar. Man frågar sig hur man genom ökat statsinflytande skall kunna få bukt med en internationell konjunktur — herr Högtröm var inne på den saken nyss. Är det meningen att vi här skall utöka den statliga verksamheten? Om vi har en lågkonjunktur, skall vi då mata ut ännu mer produkter på en redan överhettad världsmarknad? Pappersindustrin har ju gått motsatt väg under de senaste åren. Man har begränsat utbuden och på så vis medverkat till att få en skälig eller åtminstone något så när skälig prisnivå på sin produktion. Är det nu meningen att man dels skall öka produktionen, dels vräka ut denna överproduktion på en kanske redan övermättad världsmarknad? Ja, det är givetvis en väg man kan gå. Men då blir det inte pappersbolagen och massaindustrin som får betala fiolerna, utan det blir de svenska skattebetalarna, i den mån vi rör oss med statlig företagsamhet. Det kanske är smakligare för herrarna att överflytta förlusterna på de svenska skattebetalarna i stället för att låta de nuvarande företagarna bära dem. Man frågar sig hur det i verkligheten ligger till med det påtalade virkesöverskottet. Vad är det för virke, och hur ställer det sig avverkningsmässigt? Ja i stora delar av Norrland har man under de senaste årtiondena på mycket stora områden inte kunnat ta ut virke, inte på grund av brist på arbetskraft, utan därför att det inte varit räntabelt. Sådana områden finns också i Mellansverige i mina hemtrakter. Det finns skogstillgångar som ligger så till att det under de senaste åren inte har varit lönsamt att ta ut t.ex. lövmassaved och lövvirke. Virket har fått ligga och ruttna, eftersom man helt enkelt skulle ha gjort förluster på ett uttag av virket. När det nu i många fall i de sämst belägna delarna i landet över huvud taget inte existerar några rotvärden, hur skall vi då genom en omläggning av ägandeförhållandena kunna åstadkomma någon som helst förbättring? Kontentan av det hela blir att staten skall träda till och låta skattebetalarna betala fiolerna för det hela. Det talas här om olika kategorier av skogsägare. Vi har ännu inte fått någon klarhet i vad utskottsmajoriteten och motionärerna egentligen är ute efter. Det tycks väl i alla fall vara så att det är bondeskogen som leker dem i hågen. Vi vet ju att dessa bondeskogar som är belägna i Mellanoch Sydsverige i mycket stor utsträckning består av små arealer till varje brukningsdel och att det inte gäller några stora skogsarealer. Men denna skog ger dock ett mycket stort inkomsttillskott till jordbrukets utövare. Denna kombination av jordoch skogsbruk har visat sig vara en lämplig form i Sydoch Mellansverige. De inkomster som dessa jordbrukare har av de kombinerade jordoch skogsbruken är relativt blygsamma. Det gäller här människor som har inkomster betydligt under 20 000 kronor i genomsnitt per år. När denna fråga behandlades i bankoutskottet sades att det här gällde en jämlikhetsfråga. Men vi löser inte jämlikhetsproblemet genom att ta bort skogsbeståndet från dessa brukningsdelar och ge dess utövare en ännu mindre möjlighet att existera och att få en skälig arbetsinkomst av sin näring.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

Herr talman! Det senaste herr Erik Vilhelm Carlsson sade här var ju en rörande beskrivning av oss motionärer. Men han ställde också en fråga — den frågan var både herr Åkerlund och herr Strandberg inne på tidigare — och den utvecklades nu av herr Carlsson. Frågan var: Avser vi att här komma åt bondeskogsbruket? För att inte något missförstånd skall råda vill jag gärna upprepa vad jag sade redan i mitt inledningsanförande, nämligen att jag har den allra största respekt — och jag tror att den delas av de motionärer det här gäller — för den producentkooperativa verksamhet som bedrivs av de enskilda skogsägarna. De behöver minsann i detta sammanhang inte känna sig hotade. Låt mig till sist, herr talman, med anledning av herr Carlssons påstående att man med samhällets engagemang kanske skulle vräka ut virke på en övermättad marknad säga, att något sådant aldrig varit på tal. Jag tror att det finns anledning för dem som är mer intresserade av de verkliga förhållandena att studera de siffror som finns redovisade i koncentrationsutredningens betänkande beträffande pappersindustrin, dess kartelloch monopolbildning och vad de sakerna betyder när det gäller marknaderna i stort.

Herr talman! Den fråga som vi reservanter riktat här i dag framställde vi redan i utskottet. Vi har ännu inte fått något svar från företrädare för utskottsmajoriteten om vad de egentligen vill komma åt. Det skulle vara intressant att få en redogörelse här i riksdagen, men den saken skall väl mörkläggas tills vidare. Efter valet nästa höst kommer herrarna troligen att presentera sina innersta avsikter.

s yttrande är påvert. Ja, det är inte särskilt långt. LO har avgivit en rad yttranden. En gång var det nästan en tjock broschyr. Vi fann det inte nödvändigt med en liten bibel i detta sammanhang. Men det påvra får stå för herr Åkerlunds räkning.

Herr Åkerlund har redan fått en replik på den punkten.

Herr Åkerlund beskrev hur välskött den privata delen av skogen var och hyllade företagsledare, tjänstemän och arbe tare för gedigna insatser. Så vände han på kalotten och påstod att domänverkets skogar är illa skötta. Det måste betyda, herr Åkerlund, att där inte finns de goda krafterna. Vore det inte riktigare med en diskussion om företagsformer än detta lamenterande om var de bästa människorna finns. Det för ju inte debatten någonstans. Jag vill sedan, herr talman, rapsodiskt anföra några fakta utöver den egentliga debatten. Läget är det att vi i detta land har stora råvarureserver, främst i Mellansverige och mest i södra Sverige. I Norrland är tillgången relativt begränsad, i varje fall i jämförelse med förhållandena i södra Sverige. Genom ökat uttag av råvara där vi har de stora överskotten och genom effektivare skogsvårdspolitik kan vi i mycket stor utsträckning öka den totala skogsproduktionen och förädlingen på grundval av skogsråvaran i detta land. Om vi kan sälja, kan denna näring ge en mycket större relativ andel än den har i dag av vår totala produktion och vår totala export, vilket även herr Högström var inne på. Men det finns ett absolut, centralt villkor för att detta skall lyckas, och det villkoret antydde jag nyss, nämligen att vi kan hävda oss på världsmarknaden. Vad krävs det härför, herr Åkerlund? Ja, det krävs ett effektivt skogsbruk, en effektiv skogsindustri och sannolikt en förskjutning mot ökad högförädling av skogsprodukterna. Detta är sanningar som är så banala att det nästan tar emot att uttala dem, men sådan är situationen. Vad är nu sanningen om vårt skogsbruk? Detta är enligt mitt förmenande en fråga som vi i första hand skall diskutera i detta sammanhang. Det föreligger mycket stora brister i fråga om skogsvården. Det är naturligt att så är förhållandet i södra Sverige där man, om man genom en effektivare skogsvård skulle producera mera i form av råvara, ändå inte skulle få sälja råvaran eftersom det inte finns köpare för den. Faktum kvarstår emellertid att inom stora områden här i landet, där man lätt får köpare av råvaran, vidtas inte åtgärder för en effektiv skogsvård, med resultat att det produceras för litet. Problemet är i allt väsentligt ett strukturproblem. Vi vet att halva vårt skogsbestånd arealmässigt ägs av enskilda, representerande ett värde av 60—65 procent. Detta skogsbestånd ägs av drygt 200 000 människor, som i genomsnitt innehar 50 hektar. Den stora massan enheter ligger långt under denna arealstorlek. Alla som på allvar sysslar med dessa frågor, inklusive bondeskogsbrukets företrädare — kan någon bestrida vad jag nu säger? — är överens om att detta är det centralaste problemet. Vi är inte överens om att småskogsbruket skall socialiseras, utan vad vi är överens om är att nackdelarna för småskogsbruket måste upphävas genom samverkan över ägogränserna. En sådan samverkan har det enskilda skogsbruket, främst det bondeägda, försökt att åstadkomma, men resultatet är ytterligt begränsat och klent. Men varför kämpar man för detta, om det inte är ett mycket allvarligt problem? Ja, inte stimmar man så mycket om den här saken nere i Skåne, där det växer 10, 15, 20, 30 kubikmeter skog per hektar, även om man aldrig rör den med en yxa. Där tjänar man pengar i alla fall. Men vad säger man i Jämtland eller på andra håll där rotvärdet på skogen är på väg att försvinna eller redan har upphört. Jo, säger man, nu måste staten gripa in och skapa nya brukningsformer och nya arbetsmetoder för att inte våra marker skall förlora allt värde. Detta är bondeskogsbrukets eget sätt att diskutera på det sakliga planet. Jag kritiserar inte någon därför. Det är angenämt att konstatera realismen i resonemanget. När det gäller skogsindustrin går utvecklingen mot större enheter. Den går mot en integration på förädlingssidan, d.v.s. att man där söker samla upp flera förädlingar inom samma företag för att utnyttja råvaran så effektivt som möjligt. Det är viktigt att så också sker i fortsättningen. Det dröjer länge innan denna näring har fått en slagkraft som gör den betryggande effektiv i världsmarknadskonkurrensen. Till herr Åkerlund skulle jag vilja säga — och märk att det är företagarvärlden i detta land som för det här språket som jag också för — att det är utomordentligt nödvändigt med en påtaglig integration med råvaruförädlingen, ägandemässigt eller leveransmässigt, men en integration måste det enligt allas mening bli. Vi vet alla att om skogsägaren skall spela sin roll riktigt måste han också ha trygghet för avsättningen. Det måste alltså löna sig att sköta skogen. Staten har som alla i denna kammare vet 18 å 19 procent av landets skogsmarksareal. Jag skulle tro att produktionsvärdet i dag, jämfört med helheten, ligger på cirka 11 procent. Det är, herr Åkerlund, inte ett uttryck för illa skött förvaltning, utan för det oblida öde som medfört att staten har att förvalta de sämsta markerna i detta land. Det har länge varit så att staten haft 18—19 procent, kyrkan och andra några procent, bolagen 25 procent och bondeskogsbruket arealmässigt drygt 50 procent — värdemässigt betydligt mer. Vi har till för ett par tre år sedan haft en lagstiftning som inneburit, att staten inte kunde vidga sitt skogsinnehav och att inte heller bolagen fick göra det. Vi hävdade att de 50—532 procent av arealen som bönderna och därmed likställda hade skulle hållas kvar hos dem. Men för några år sedan ansåg vi att det var tokigt och mjukade upp bestämmelserna, så att det nu finns vissa möjligheter för bolagen att köpa mark och skapa integration — denna sunda bas för skogsproduktionen och skogsförädlingen. Men vad gjorde vi för statens vidkommande? Enligt gällande lagstiftning kan domänverket när som helst köpa skog, men måste använda skogsfonden för inköp. Det betyder att till förfogande endast står de pengar som domänverket får in vid försäljning av mark. På det sättet har vi låst domänverket. Jag förutspådde då i debatten här i kammaren att den förändring av lagstiftningen som vi fattade beslut om för något år sedan inte skulle medföra särskilt stora förändringar beträffande skogsmarksförvärv. Det antagandet har visat sig vara riktigt.

Jag finner det nu ytterst angeläget — jag repeterar för att inte i onödan bli missförstådd — att vi effektiviserar skogsbruk och skogsindustri, ökar integrationen och underlättar expansionen för att utnyttja de väldiga latenta resurser vi har, intill gränsen för vad vi förmår på världsmarknaden. I detta sammanhang kan man ställa frågan: Varför skulle vi inte kunna be skogspolitiska utredningen titta på dessa problem samtidigt med övriga punkter och på det sättet undersöka om det finns anledning att mjuka upp eller förändra någonting i den nuvarande strukturen? I utredningen sitter företrädare för alla intressen i detta sammanhang, och riksdagen är rikligt representerad. Det kommer säkert inte att ske någon olycka, i vart fall inte när vi skall fatta beslut i riksdagen. Herr talman! Låt mig allra sist få säga att bondeskogsbruket har kämpat mot förändringar i ägoförhållandet, men helt har accepterat LO:s teorier om hur utvecklingen skall gå. Man försöker alltså övervinna småskogsbrukets nackdelar genom samverkan. Man bygger upp jättestora produktionsenheter för förädling av bondeskogen. Detta är verkligen lovvärt. Men vi kan inte förstå varför vi inte skulle kunna ha en öppnare attityd 1 förvärvssammanhang, eftersom det uppenbarligen skulle innebära «bättre skogsstrukturering och ett påskyndande av utvecklingen av hela vår skogsnäring. Det har gått alldeles för sakta hittills, och vi måste få ökad fart. Jag vill erinra om att andra nationer med rikliga skogstillgångar satsar mycket friskt på detta område. Trängs vi ut eller är vi inte framme och tar en plats när det finns en, kan det i framtiden bli mycket större svårigheter än om vi har visat att vi är beredda att slåss för vårt skogsbruk och vår skogsindustri. Jag slutar, herr talman, med att konstatera att i all seriös diskussion i företagarvärlden, bland företrädare för bondeintressen och på alla andra håll finns detta tänkande i högsätet och inte herr Åkerlunds. Att man sedan är rädd för förstatligande är något som ligger på det ovidkommande planet i skogsnäringssammanhang.

Herr talman! Herr Yngve Persson hade några älskvärda ord att säga om mig i sitt inlägg bara för att kunna få en ljus bakgrund till den mörka gestalt som nu träder upp i kammaren såsom varande »yvig och osaklig». Men om man talar om saklighet kanske det också vore skäl i att citera rätt vad den ene och den andre har sagt. Jag förstår att herr Yngve Persson kände sig trampad på tårna när jag tog upp domänverket till diskussion och om detta sade några kritiska ord, som jag inte är beredd att ta tillbaka ett enda uns av. Men det kan vara viktigt att slå fast vad jag sade. Jag sade att domänverkets skogar ej är särskilt väl skötta och att bondeskogarna inte är särskilt illa skötta. Att säga det är inte riktigt detsamma som att använda herr Yngve Perssons uttryck, att domänverkets skogar skulle vara de sämst skötta. I mitt andra inlägg tog jag sedan ett exempel och sade att om man jämför två skogsegendomar, liggande inom samma bonitetsområde, står den enskilde skogsägaren icke domänverkets efter. Det uttalandet står jag för även nu. Herr Yngve Persson säger att LO inte funnit det nödvändigt att presentera en bibel på allt vad man vill i fråga om sätt att sköta skog och utvinna förtjänster ur denna hantering. Det beklagar jag, ty just i detta sammanhang, när det görs en så stor socialiseringsframstöt, hade det varit ytterst intressant att få veta vad LO rent positivt kan bjuda. Det var därför som jag med så utomordentligt stort intresse lyssnade när herr Yngve Persson sade att han nu är beredd, efter att ha kritiserat mig, att presentera fakta på skogsområdet, att tala om vad sanningen är. Det är klart att det är roligt för en som letat efter sanningen i hela sitt liv att upptäcka att den dock finns på en plats i denna kammare; Då säger herr Yngve Persson att vi kan hävda oss på världsmarknaden om vi har ett effektivt skogsbruk, en effektiv skogsindustri, en effektiv och hög förädling av våra råvaror. Och vem bestrider detta, herr Yngve Persson? Det är så sant som det är sagt. Frågan är bara hur man skall nå dit. Vi skall inte glömma bort en liten detalj i sammanhanget som jag tror är mycket viktigare än det som här påpekas. Vi måste också ha människor som kan konsten och har förmågan att sälja de produkter vi får fram i vår skogsnäring på främmande marknader, som kan tala kundernas språk på dessa marknader, som kan ge precis de produkter människorna Önskar ha i rätta kvantiteter och vid rätta tidpunkter över hela jordklotet. Detta är kanske när allt kommer omkring det allra viktigaste, ty för skogsindustrins och skogsnäringens expansion är den centrala frågan hur man skall kunna gå ut på världsmarknaden. Vi har ju överskott, vi har mycket mer än vi behöver för vår egen försörjning. Detta är den verkligt stora och centrala frågan. Visst är det sant, som herr Yngve Persson säger, att vi har vissa överskott på skog, vissa råvarureserver i södra och mellersta Sverige. Men vilka är det som arbetar där för att förädla dessa produkter och få ut dem på världsmarknaden, om inte en lång rad av mycket duktiga ägare av små sågverk och en lång rad av ägare till massafabriker och pappersbruk som gör ett förnämligt arbete för att få ut produkterna? Visst är det sant — för att förflytta sig norrut, herr Yngve Persson — att ASSI har en produkt som går att sälja ute på öppna marknaden. Men jag vet en liten, liten pappersindustri som har specialiserat sig på att tillverka det där lilla fina papperet som man slår om apelsiner och som säljs i stora kvantiteter till Italien och Spanien. Man tjänar pengar på det, och det lilla bruket lever praktiskt taget på denna detalj. Det fordrar stor skicklighet och mycket kunnande att sälja detta och få en marknad för det. Men det är alldeles riktigt, herr Yngve Persson, att integrationen är nödvändig. Det var ju detta som herr Högström och jag pratade om alldeles nyss, nämligen att det var rätt handlat av Svenska cellulosabolaget och Stora Kopparbergs bergslag att ta ett steg till integration med världsmarknaden genom att skaffa sig produktionsenheter utanför landets gränser. Herr Yngve Persson, tiden är ute, men visst var det roligt att få diskutera.

Herr talman! Herr Åkerlund var sannerligen nedtonad nu i jämförelse med det första inlägget. Han var inte att känna igen. Vill herr Åkerlund bestrida att hans inledningsanförande gick ut på att göra klart att domänverket är mindre effektivt än privata företag och personer som skogsförvaltare? Vill herr Åkerlund be strida att han på allvar negligerade de fakta som påverkar värderingarna här? Det skall bli roligt att se snabbprotokollet. Jag är helt övertygad om att jag inte riktar någon orättfärdig beskyllning mot herr Åkerlund, men det är ett glädjande tecken att omvändelsen kommer så snabbt. Jag riskerar bara att han i kraft av sin högerinriktning mycket snart kommer tillbaka till dessa politiska värderingar. Herr Åkerlund skall inte bestrida att han sade — jag har skrivit ned det ordagrant — att det ligger något i detta med boniteten. Vad herr Åkerlund sade om apelsinpapperet begrep jag inte. ASSI gör många produkter och säljer alla på världsmarknaden. Kan vi inte vara överens om att om det över huvud taget finns något verkligt intressant med ASSI i denna debatt är det ju det att ASSI har fått ta hand om kapsejsade privata företag och driver dem med stor framgång. Har herr Åkerlund inom den privata skogsindustrin träffat någon som uppfattar ASSI som en destruktiv kraft när det gäller att hävda vår skogsnärings intressen på världsmarknaden? Jag tror att man ser med mycket stor respekt på hur det företaget sköts. Nej, herr talman, sanningen är den att vi inte får riktigt renhåriga analytiska debatter, därför att en politisk attityd är fastställd på förhand. Och då vill jag till sist, herr Åkerlund, ge följande deklaration. Vi har inte sagt att man här skall socialisera skog. Vi har bett att få en utredning om dessa problem. Men vi är så fördomsfria att vi tycker att om en utredning säger att vi bör handla annorlunda än vi gör, skall man kunna göra det. Det är väl detta som skiljer herr Åkerlund och mig.

Herr talman! Jag skall gärna bekänna att jag var tveksam när jag anmälde mig till denna debatt, eftersom jag inte är någon skogsman. Sedan herr Yngve Persson har betygsatt debatten känner jag mig något lugnare. Jag förmodar dock att betyget inte avsåg hans eget inlägg, när han sade att den var yvig och osaklig. Jag har, herr talman, tänkt uppehålla mig något vid vad jag anser mycket väsentligt, nämligen det som utskottet säger i sista stycket i utlåtandet, där det tar upp problemen kring själva skogsindustrin. Först vill jag säga att det som herr Yngve Persson talar om som en programmering för att åstadkomma ett fortskridande rationellt bruk inom hela området — såväl skogsbruket som skogsindustrin — torde ingen ha mycket att erinra emot. Det är ju inget specifikt för skogsbruket i och för sig. Principen gäller för alla näringsgrenar i Sverige. Det var inte några just för skogsbrukets del unika sanningar som drogs fram. När jag fick detta utskottsutlåtande i min hand, fick jag samtidigt manuskriptet till industriministerns anförande vid Grossistförbundets årsmöte i måndags. Det fanns alltså skäl att läsa dessa två handlingar parallellt med varandra, och det är med anledning därav som jag skulle vilja göra några reflexioner. I utskottets utlåtande säger man nämligen att man förutsätter att det statliga förvaltningsbolag som i praktiken redan är bildat — trots att något beslut därom ännu inte fattats — kommer att pröva om ytterligare insatser från dess sida skall göras på skogsnäringens område. Övervägandena torde särskilt komma att gälla frågan om en högre förädlingsgrad. När herr Krister Wickman höll sitt anförande i måndags började han med att tala om den osakliga debatt som pågår kring svenskt näringsliv. Såvitt jag förstår var det debatten mellan vänstergrupperna och näringslivet han i första hand berörde. Han sade att det är angeläget att de olika företrädarna preci serar sina utgångspunkter, sina grundläggande värderingar och sin uppfattning om väsentliga ting. Annars kan förvirring och missförstånd lätt uppstå. Jag kom att tänka på detta när jag hörde herr Högström säga att han vill ha ett ökat samhälleligt inflytande. Vad är ett ökat samhälleligt inflytande? Detta är en opreciserad formulering som kan betyda nästan vad som helst. Såvitt jag förstår innebär det i motionärernas mun ett förstatligande. Men var snälla och säg det då! Ty varje gång man har ett samråd har varje part i det samrådet ett inflytande. Detta är ett exempel på behovet att precisera sig i en debatt, så att vi vet vad vi talar om. Men statsrådet Wickman fortsätter — och det är huvudtesen i hans anförande — och talar om kravet från statens sida på samråd och samverkan mellan samhälle och näringsliv och om det enligt hans uppfattning gemensamma behovet därav för att totalt åstadkomma en högre effektivitet. I princip finns det inte mycket att invända mot detta, och jag är helt övertygad om att svenskt näringsliv är inne på samma linje. Men när man skall gå att diskutera dessa frågor, så sker det under ett ständigt hot från statens sida. Det måste vara ett fundamentalt misstag från statsmakternas sida, inklusive från statsrådet Wickmans, när man ständigt hotar med — jag kallar det för hot — offentliga ingripanden, förstatliganden eller startande av statliga företag i konkurrens med de enskilda. Jag utgår ifrån att regeringens ledamöter har psykologisk expertis till sitt förfogande som kan tala om hur de bör föra ut sitt budskap så att de inte missuppfattas.

I - utskottsutlåtandet hänvisas ingalunda till de samrådsorgan som finns med industrin: branschorganisationer och liknande, näringspolitiska rådet o.s.v., som Krister Wickman själv talar om. Det hänvisas i utskottsutlåtandet endast till det statliga förvaltningsbolaget som kan förväntas komma att sätta upp ett antal staliga industrier. Är det, herr talman, det sätt på vilket man vill föra debatten i dessa frågor? Jag delar helt herr Yngve Perssons synpunkter då han säger att vi i och för sig inte har något behov av ett förstatligande. Är det inte då, herr Yngve Persson, mer naturligt att man samråder inom de organ som redan existerar och inte öppnar dialogen under ett ständigt hot? Jag ser det här tillsammans med förslaget om det statliga förvaltningsbolaget, jag ser det också tillsammans med förstatligandet av Kabi m.fl. aktiviteter och kan inte dra annan slutsats än att samhällets ökade engagemang entydigt pekar i riktning mot ständigt nya förstatliganden.

frågar jag mig. De är väl lika viktiga för landets försörjning som dessa två basnäringar.

Jag vill, herr talman, sluta med att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga som nu har diskuterats med utgångspunkt från en socialdemokratisk motion har vid flera tillfällen under de senaste tio åren varit föremål för diskussion, bl.a. i denna kammare. Vid de flesta tillfällena har frågan aktualiserats från centerhåll. Man har därför kanske i dag funderat över varför vi inte hittills har deltagit i debatten. Kanske kan det vara en förklaring, som herr Persson sade, att debatten har varit yvig — men det var innan han började. Herr talman! Vad frågan gäller — om vi nu så mycket som möjligt skall hålla oss till det — är fördelningen ur ägarsynpunkt mellan olika kategorier, i huvudsak tre, av skogsinnehav i detta land. Vi är alla överens om att skogen är en oerhört viktig råvarubas för den väl fortfarande största av våra exportindustrier. Det är alltså ingen tillfällighet att diskussionen omkring denna råvarubas och dess ägandeförhållanden upptar en betydande del av riksdagens arbetstid. Trots att jag kommer in sent i debatten, har jag för avsikt att ta i anspråk den tid jag anser mig behöva för att klara ut de olika aspekterna ur bl.a. centerpartiets synpunkt. Vi har i centern hävdat det enskilda ägandet såsom väsentligt, och vi gör det självfallet också i detta sammanhang. De enskilda skogsägarna har bl.a. av herr Yngve Persson fått det betyget att vi eftersträvar en rationalisering som är aktningsvärd men att resultaten har blivit alldeles för blygsamma i det sammanhanget. Jag vet inte vilka resultat som av herr Persson inte betraktas som blygsamma. Men det måste väl ändå sägas, herr Persson, att skogsägarrörelsens resultat, inte minst på den industriella sidan, har varit så pass goda att det finns anledning använda ett annat uttryck än blygsamma. Vi är överens på många punkter. Det gäller bl.a. den varierande skogstillgången i norr och söder. Jag skall gärna erkänna att man när man diskuterar lönsamheten för de olika företagskategorierna — särskilt gäller detta domänverket — måste ta stor hänsyn till det betydande skogsinnehavet i övre Norrland. Det är rimligt att ge ett sådant erkännande. Jag har från denna talarstol för flera år sedan och i olika sammanhang gett exempel från mitt eget län, där domänverket och de enskilda skogsägarna arbetar under likvärdiga förhållanden, på att domänverkets företag inte gett det utbyte som skulle vara önskvärt ur många synpunkter. Jag tror inte att man skall kritisera domänverket alltför hårt för detta. Domänverket har rationaliserat sin verksamhet mycket hårt. Det är kanske en övertro på rationaliseringens och stordriftens fördelar som avspeglas i resultaten. Det kan vara ganska angeläget att diskutera detta med motionärerna. Herr Högström tror sannolikt — så har jag fattat motionen — att det stora företaget alla gånger och avgjort innebär en rationell och lönsam driftsform. När det gäller skogen är det framför allt det mindre företagets arrondering och bristande planläggning som har kritiserats. Vi har haft en statlig verksamhet till de små och medelstora skogsägarnas tjänst under många år. Det är väl ingen som vill påstå att den verksamheten, som skogsvårdsstyrelsen har bedrivit, har varit utan betydelse. Under de senaste årtiondena har den kooperativa samverkan mellan skogsägarna även på detta område avkastat mycket positiva åtgärder, resulterande i att man har kunnat använda stordriftens fördelar utan att därför behöva bli belastad med dess nackdelar. För många av en annan kategori — vilket tidigare påpekats här i debatten — innebär kombinationen av jordoch skogsbruk den högsta tänkbara rationalitet som i detta sammanhang kan uppnås, ty med rationellt menas ju att man väl tillvaratar dels naturtillgångar, d.v.s. i detta fall den växande skogen, dels den arbetskraft som finns disponibel. Ingen kan få mig att tro — såvida han inte kan bevisa det och ge praktiska exempel därpå — att alla de kombinerade jordoch skogsbruk som det finns så många exempel på i vårt land är irrationella. Jag tror tvärtom att man genom ett sådant förnämligt tillvaratagande av naturtillgång och arbetskraft som oftast sker ute på de mindre skogsbruken har en framkomstmöjlighet att hålla kostnaderna nere och därigenom få ut en nettobehållning på verksamheten. Jag har i detta utlåtande studerat LO:s yttrande — det har ju tidigare varit föremål för diskussion. LO säger — och jag förmodar att herr Yngve Persson är med bland dem som utformat detta yttrande — att småskogsbruket inte har kunnat följa med i utvecklingen — avverkningarna torde på många små skogsinnehav ha begränsats, därför att virkespriserna inte ens täckt avverkningskostnaderna när maskinella hjälpmedel inte kunnat utnyttjas. Jag vet inte vad det är som ligger till grund för detta påstående, men jag hävdar — som jag nyss sade — att motsatsen i många fall är förhållandet.

Det är just den ägarkategorin som delägarna i skogsbruksområdena med fördel kan offerera sina tjänster till. Det har också i praktiken visat sig att så varit fallet, och där detta inte skett har skogsvårdsstyrelsens tjänstemän hjälpt just dessa ägare. Jag anser därför att det är oriktigt att påstå att det förhållandet att det finns ett antal ägare av den kategori det här gäller skulle skapa någon särskild osäkerhet beträffande råvarutillgången till industrierna. Här har i debattens början ställts upprepade frågor om vad bankoutskottets majoritetsyrkande egentligen innebär. Jag vill upprepa frågan till utskottets företrädare, herr Ståhle: Innebär detta en beställning av en utredning, syftande till förstatligande av skogarna? Om svaret blir ja på den frågan, vill jag också veta vilka skogar man i första hand räknar med att förstatliga — de enskilda skogarna eller bolagsskogarna. Svaret på den sista frågan är av stor betydelse för mig personligen liksom för centerpartiet. Detsamma gäller beträffande herr Högström, som väl också i sin framställning var på det klara med att motionärerna har menat ett ökat förstatligande. Jag tycker att det är rejält att säga som det är. Det skall naturligtvis noteras på alla de punkter där det behöver noteras. Herr Högström ansåg det vara mycket egendomligt att folkpartiets och centerpartiets representanter i bankoutskottet hade kunnat sätta sina namn under reservationen. Jag är på intet sätt skyldig att tala för dem, men jag har läst reservationen och tycker att den innehåller många riktiga och bra påpekanden. Där sägs bl.a. att argumentationen i motionerna ter sig oklar och ofullständig. Motionärerna tycks på en gång stå kritiska inför den pågående strukturrationaliseringens <konsekvenser och förorda en ökad strukturrationalisering. Jag har funderat över två saker, Rationaliseringen i skogen har inneburit — det finns redovisat här — en minskning från 0,7—0,9 dagsverken per kubikmeter ner till 0,2. Samtliga ägarkategorier är delaktiga av den rationaliseringstakten, och konsekvensen av den måste ju vara ett minskat behov av manuell arbetskraft. Herrar motionärer, ni måste bestämma er på denna punkt! Vill ni ha en fortsatt rationalisering, som med naturnödvändighet innebär ett minskat behov av skogsarbetare i skogarna, eller vill ni eftersträva en full och oförändrad sysselsättning för skogsarbetskraften? Vidare sägs i reservationen att motionärerna anger statens inlösen av aktierna i LKAB såsom ett föredöme i fråga om skogssektorn, utan att motionärerna beaktar den grundläggande skillnaden i ägandestrukturen mellan gruvindustrin och skogsbruket. På den punkten vill jag livligt understryka reservanternas synpunkter. Jag tror att jag vågar påstå att vi från centerpartiet har den meningen att förvärvet på sin tid av LKAB och den fortsatta driften i statlig regi var det bästa som kunde ske. Men det är väsentlig skillnad mellan att hitta en gruva i Norrland och exploatera den och att låta den nuvarande fördelningen i ägarka tegorier bestå i fråga om skogen. Centern vill inte att enskilda skall köpa upp statens skogar eller bolagens skogar. Vi vill bara slå vakt om det vi har. Vi är besjälade av viljan att sätta in alla krafter på att öka rationaliseringen och hänga med på vår kant, som vi hittills har gjort, så att vi gör en gedigen insats till förmån för den fortfarande viktigaste exportindustrin i Sveriges land. Detta, herr talman, får gärna tas som en programförklaring från mig och centerpartiet.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

Herr talman! Den samlade skogsnäringen har under perioden 1950—1968 förmått att mer än tredubbla sitt bruttoproduktionsvärde. Med smärre fluktuationer har tillväxten under huvuddelen av 1950-talet kunnat hålla jämna steg med den snabba ökningen av vår nettonationalprodukt, medan takten under 1960-talet har mattats något. Sett mot bakgrunden av de svårigheter som skogsnäringen haft att kämpa med under senare år får nedgången dock anses såsom obetydlig. Ogynnsam prisutveckling och därmed skärpt konkurrensläge, avsättningssvårigheter och därmed = nödtvungna <produktionsbegränsningar har inte givit gynnsamma betingelser för skogsnäringen. Innevarande år har dock givit en återhämtning, och man kan nog räkna med något förbättrat världsmarknadspris för flertalet skogsindustriprodukter och därmed även en kvantitativ expansion. Exportvärdet under de 19 åren 1950 —L1968 uppvisar en i det närmaste lika stark stegring som bruttoproduktionsvärdena och beräknas för år 1968 till cirka 6,5 miljarder. I relation till vår totalexport visar dessa värden en fallande trend, men orsaken härtill är främst verkstadsindustrins och i viss mån även den kemiska industrins starka frammarsch på exportmarknaden under en tid då skogsnäringens internationella konkurrensvärde försämrats, samtidigt som dess möjlighet till kvantitativt ökande avsättning begränsats. En sådan situation kan inte tas till intäkt för att det skulle brista i effektivitet hos denna del av näringslivet. Här har talats mycket i dag om strukturrationalisering inom «skogsbruket, och motionärerna har också anvisat den som en av orsakerna till de förändringar som skett i fråga om arbetstillfällen. Jag har mer än en gång från denna plats ifrågasatt om inte strukturrationaliseringen kan ha gått för snabbt, så snabbt att man på de orter där skogsbruket varit basnäring inte hunnit med att skaffa de erforderliga ersättningsarbetena. Granskar man skogsnäringen som en helhet, kan man finna att skogsindustrin visar en god ökning i takten, medan skogsbruket har fått sitta emellan på ett hårdare sätt. Här kommer då också strukturrationaliseringen in. Det är här det har skett en mycket stor mekanisering med åtföljande stora kostnader och påfrestningar för nettovärdet. Vad beträffar de ökningar som skett i fråga om rotnettot kan det konstateras en mycket stark höjning av de sociala omkostnaderna. En maskin kräver inga sociala omkostnader, men den är ändå en mycket stark påfrestning på den ekonomi vilken som slutresultat ger rotnetitot. Tar man då i beaktande de effekter som rationaliseringen har fört med sig, kan man ju finna att de besparingar som har gjorts på omkostnadssidan genom en hård mekanisering i stället medfört kostnader på andra områden. Förflyttningen av en så stor mängd människor som det här har varit fråga om till andra delar av vårt land har inte gått utan mycket stora kostnader. Det har här i dag sagts att det skulle vara uttryck för en konservativ syn att centerpartiets representanter har sällat sig till reservanterna. Detta är emellertid inte så märkvärdigt, om vi se när mare på problemet. Det mindre skogsbruket har i många olika omgångar fått motta kritik för att det inte har varit tillräckligt effektivt. Det har sagts att det mindre skogsbrukets enheter är för små för att där skall kunna bedrivas ett effektivt skogsbruk. Småskogsbruket är alltså i detta sammanhang alltför litet, och storskogsbruket är alltför kapitalstarkt. Motionärerna menar att landets realvärden inte får behärskas av ett fåtal enskilda kapitalägare. Detta uttalande återges i utskottets utlåtande. Det större skogsbruket skulle i så fall behärskas av ett fåtal enskilda skogsägare, medan de mindre skogsbruken är alltför många och alltför små. Det har sagts flera gånger i dag att småskogsbruket inte är ett tillräckligt effektivt skogsbruk. Kan småskogsbruket emellertid leverera sina produkter till samma pris som de statliga företagen så är det väl ett bevis på tillräcklig effektivitet. Avgörande är dock att råvaran kan levereras till samma pris och kanske ibland på ett väl så effektivt sätt. I mitt eget län förekommer såväl småskogsbruk och storskogsbruk som i statlig regi bedrivet jordbruk.

Jag skulle tro att större delen av Norrlands jordbruk utgör en kombination av småskogsbruk och jordbruk. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Låt mig som en från de djupa leden kommande och till fotfolket hörande man ofint nog hoppa in i den här debattens skälvande slutskede. Jag är varken motionär eller medlem av utskottet, men jag har suttit och lyssnat på debatten. Trots att jag kanske inte i sak har något nytt att säga har jag ansett mig ha anledning att framlägga några synpunkter på förhållandena för en grupp människor som inte har berörts tidigare i denna debatt, nämligen de inom näringen anställda. Få näringsgrenar, om ens någon, har genomgått en så snabb rationaliseringsprocess som skogsbruket, vilket också tydligt avspeglas i det antal dagsverken som åtgår för att producera en skogskubikmeter. I LO:s remissyttrande påpekas att det under en mycket kort period uppstått en minskning i arbetskraftsåtgången per producerad skogskubikmeter från 0,9 dagsverken ned mot nu 0,2 dagsverken. Denna rationalisering har varit nödvändig, och den har också accepterats av arbetstagarparten och dess fackliga organisation. För att det skulle bli möjligt att åstadkomma en fortsatt standardstegring för arbetstagarna har dessa accepterat företagens krav på rationalisering och utnyttjande av moderna avverkningsmetoder. Förhoppningen och kravet har samtidigt varit att man skulle få trygghet i sysselsättningen — en trygghet som dock inte alltid varit den allra bästa. Många gånger har det endast varit de fackliga ingripandena som möjliggjort någorlunda trygghet i sysselsättningen. Äganderättsförhållandena har utan tvekan en väsentlig betydelse när det gäller skogsbruket och tryggheten i en rationell drift. Många enskilda skogsägare har alldeles för små enheter, och dessa enheter ingår också ofta i stora stärbhus. Dessa skogsägare har visat ett svagt intresse för omarronderingar och för att deras skogsinnehav skall bidra till trygg sysselsättning och fasta leveranser till industrierna. På grund av gjorda investeringar kräver industrierna en trygg råvarutillgång. Utan tvivel kan det anföras att de skogskooperativa brukningsenheterna varit till nytta och gjort en värdefull insats, men inte i tillräckligt stor utsträckning.

Även om det i ärlighetens namn skall sägas att skogsägarföreningarna och bondekooperationen gjort goda insatser, uppkommer problem för sysselsättningen, och industrileveranserna kan bli ojämna.

Hos denna senare ägarkategori förekommer vid vissa tillfällen en överavverkning av rent sociala skäl. Det kan naturligtvis inte på sikt vara möjligt att den vägen i viss mån idka socialoch lokaliseringspolitik. Här måste alla ägarkategorier medverka och skapa jämnhet i sysselsättningen. Den enda förutsättningen för god skogsvård är jämn avverkning i den storleksordning som tillväxten möjliggör. I många av våra skogsbygder är arbete i skogen den enda sysselsättningen, och den måste då också skötas på ett sådant sätt att man skapar fast sysselsättning, vilket innebär trygghet i anställningen och möjlighet att leva kvar på orten. Det är även nödvändigt att den årliga tillväxten uttas kontinuerligt. Detta möjliggör en så hög fast sysselsättning som förhållandena medger. Den ryckighet som förekommit inom det svenska småskogsbruket måste motverkas. Vid höga priser har man gjort stora avverkningar, och vid låga priser små avverkningar. Det kan inte vara lyckligt för någon. Särskilt på längre sikt kan varken den enskilde, samhället eller skogsägaren vara betjänt av ett sådant förhållande. Skall svensk skogsindustri kunna expandera under 1970-talet, fordras trygg sysselsättning för de anställda inom såväl skogen som skogsindustrin. Detta kräver kontinuerliga avverkningar och en fortsatt rationalisering, som också gör skogen lockande för ungdomen. Men också säkra leveranser för industrin är nödvändiga för att man skall kunna skapa säker sysselsättning för industrins anställda. Det måste innebära trygghet för företagen om råvarutillförseln är kontinuerlig och på så sätt möjliggör säkra driftsförhållanden. Härvid är ägandeoch brukningsförhållandena väsentliga.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

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt. Men åtskilliga talare har menat att motionärerna varit ute i onda avsikter när de väckt motionen, och jag råkar vara en av dessa motionärer. Det var närmast herrar Strand berg och Åkerlund som ville att vi skulle svara på en del frågor. Det är inte alls fråga om något angrepp på det enskilda näringslivet, utan motionen är kritisk mot det tillstånd som har varit och delvis är rådande inom den stora näring som skogsbruk och skogshantering i vidaste mening innebär. Det har ju varit väldigt stora förändringar. Den som tidigare varit verksam inom det svenska skogsbruket vet ju att det till och med fanns en tid — år 1943 — då denna kammare och medkammaren fick anta en lag som innebar att man kommenderade ut en hel årsklass att göra arbetsplikt, som det hette, för att få fram virke i skogen. Vi upplevde också hur riksarbetslagen rekryterades från tätorterna för att det inte skulle bli brist på bränsle. Sedan har vi upplevt att det blivit överskott på skogsarbetare. Det har varit stor arbetslöshet i skogslänen och är det alltjämt. Det visar hur denna näring haft problem att brottas med. Men den är av så vital betydelse för landets fortsatta välfärd att vi har all anledning att syssla med skogsproblemen. Många tittar på hur det kommer att se ut framöver. Man har gjort olika inventeringar i länen. I Norrbotten har man gjort en sådan inventering, den bekanta BD 80. Denna ger klart vid handen att vi ännu inte har nått dithän att vi kan säga att rationaliseringen är över och att det kommer att bli ökad efterfrågan på arbetskraft. Utredningen BD 80 ger vid handen att 1965 fanns, om man slår ut det på helårsarbetare, möjligheter för 6 723 personer att vara sysselsatta i det norrbottniska skogsbruket. Då är även säsongarbetskraften inräknad. Utredningen räknar med att vi 1980, alltså om drygt tio år, skall komma ned till 4 231 anställda i skogsbruket, om de skall ha full sysselsättning. Det innebär att vi måste ytterligare rationalisera bort 2492 anställda i skogsbruket. Tittar man sedan på jordbruket, som är en av de näringar som har diskuterats här, finner man samma tendens. År 1965 var arbetskraftsbehovet i Norrbotten 4235 dagsverken och 1980 blir det 2453. Det är alltså bortåt 1 800 inom jordbruket som kommer att ha försvunnit år 1980. Tittar man sedan på hur det kommer att se ut i de enskilda kommunerna, frågar man sig hur det skall gå med de ägor som dessa människor innehar, om arbetskraften inte kan få sysselsättning utan flyttar till andra delar av länet eller andra delar av landet. Låt oss ta en sådan kommun som Gällivare. Där fanns år 1965 186 jordbruk. Man räknar med att det inte finns något jordbruk i Gällivare år 1980. Likadant är det i Jokkmokk och i Arjeplog — man skulle inte ha något jordbruk där. Men det är ju ändå en hel del som äger dessa jordbruk i dag, och många är väl även så gamla att marken kommer i annans ägo. Det kanske blir en ägare som inte bor i Norrbotten, utan i Stockholm eller någon annanstans och som övertar dessa jordbruk eller kombinerade skogsoch jordbruk. Man frågar sig: Vem skall ta hand om dessa? Det måste väl vara ett intresse att diskutera vem som skall sköta dem. Det måste vara ett intresse att marken kommer in i ett ordnat skogsbruk, vare sig det är den ena eller den andra ägarkategorin. Där har ju också lantbruksnämnderna verkat. De köper upp jordbruk som läggs ned och erbjuder dem till salu. Det samma gäller bolag, det gäller enskilda, och det gäller domänverket. Där måste man väl beakta vem som bäst kan tillgodogöra sig arealen. Det kanske är en avstyckning mitt uppe i en kronopark eller kronoskog. Då är det ganska naturligt att marken återförs till kronan. Om skogsarealen gränsar till en bolagsmark, då är det naturligt att bolaget får köpa skogsmarken när den förutvarande ägaren gett sig därifrån och marken övergått i andra eller tredje generationens ägo. Det är sådana praktiska ting som man måste diskutera. Detta är inte bara en skoglig angelägenhet, utan också en angelägenhet för den industri som är baserad på skogsbruket. Industrin är angelägen att få råvara, och det kan endast ske på det sättet att man sköter de skogsarealer som finns. Det är alltså inte fråga om någon så märkvärdig metodik här. Eftersom staten i Norrland råkar ha stora skogsägor och det finns enklaver insprängda i de statliga skogarna och den tidigare ägaren flyttat därifrån, vad är då naturligare än att de går tillbaka till det hemman som de tidigare hörde till? Detta är sådant som man bör observera. Man bör också ta hänsyn till de industrier som ligger nära till. Jag är förvånad många gånger då man ser i Norrbotten, där vi har ASSI å ena sidan och SIA å den andra, hur man kan köra virke i två riktningar. Man kör virke från Kalix till Piteå och från Piteå till Kalix, därför att man har skogar på olika håll. På sistone har väl en del byten förekommit. Jag vill gå så långt som att säga att det vore ur ASSI:s och SIA:s synpunkt lämpligt att man tog upp en diskussion om att ha sina skogsinnehav så nära industrin som möjligt, så att man på den vägen skulle få ökad effektivitet. Det finns många sådana ting att diskutera. Jag såg att i mitt gamla hemlän Värmland hade exempelvis domänverket och ett bolag i Småland bytt ägor, vilket båda parter tjänat på. Det finns säkert över hela detta väldiga land åtskilligt att göra för att åstadkomma ett bättre sakernas tillstånd. Til syvende og sidst är det väl ändå så, att skall man effektivt bedriva skogsbruk måste det vara i stora enheter. Man får sätta in moderna maskiner o.s.v. Om det då också skulle råka vara på det sättet att samhället skulle få ett ökat skogsinnehav, tror jag inte att detta i och för sig är någon olycka. Jag har haft tillfälle, herr talman, att delvis med denna riksdags medverkan för några månader sedan besöka Cana da och studera dess skogsbruk. Där innehade delstatsregeringarna praktiskt taget all skogsmark. Jag hörde inte talas om någon debatt om att det skulle vara till stort förfång för näringen att staten hade sådana enorma skogstillgångar, utan det betraktades t.o.m. som en fördel. Där upplät man åt enskilda företag att få avverkningsrätter, på så sätt ålade man dem även skogsvård 0.s. Vv. Man skall inte försöka få i gång en debatt här om att det skulle vara en stor riksolycka om staten fick några hektar skogsmark till. Det är inte det frågan gäller, utan den gäller en effektiv förvaltning av skogarna och deras avkastning. Det är till sist detta som utgör grunden för den ökade levnadsstandarden. Herr Strandberg sade att en allmänning i Norrbotten kan uppvisa 10 miljoner kronor i vinst, medan domänverket kanske i närheten har en lika stor kronopark som kan representera 30 miljoner kronors förlust. Jag vet inte om dessa siffror är tagna ur någon statistik eller om det bara är ett exempel. Men så mycket vet man i alla fall om skogsbruk att det beror på i vilket produktionsstadium man gör redovisningen. Det är möjligt att allmänningen var i det tillståndet, att man vid en viss tidpunkt behövde avverka ett stort bestånd av timmer vilket var moget för avverkning. Men kanske motsvarande kronopark hade gjort avverkningen för några år sedan och hade skogsvårdsåtgärderna kvar att göra. Det finns över huvud taget ingen möjlighet att göra några jämförelser av detta slag. Allt beror på vilka uttag man gjort och vilka åtgärder man vidtagit för att få en bättre skogsvård på längre sikt. Driftsresultatet vid en viss tidpunkt är mycket beroende på vad man har avverkat och vad man har för kostnader för skogsvård just vid det tillfället. Vi vet att det skett väsentliga uppryckningar just på skogsvårdens område också med samhällets medverkan. Jag tänker närmast på de skogsröjningsåtgärder som bedrivits i AMS” regi; de är av stort värde. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om herr Åkerlunds påstående att LKAB fört en sysselsättningsovänlig personalpolitik och gjort avskedanden. Det är ingalunda på det sättet att LKAB har gjort några avskedanden, utan den minskning av arbetskraften vid LKAB som skett har berott på naturlig avgång på grund av pension och annat. Det har således inte förekommit några avskedanden under den tid bolaget drivits i statlig regi. Varför vinsten hos LKAB minskat tycker jag att herr Åkerlund mycket väl borde ha reda på. Det har inte berott på att kostnaderna ökat, utan helt enkelt på att malmpriset har fallit med 50 procent under de senaste åren. Vi är tyvärr inte i den situationen att vi kan bestämma priset på malmen, men bolaget har i alla fall framför allt genom ökad kvantitet brytningar lyckats öka produktionen med 10 miljoner ton på två år. Det är detta som har kunnat upprätthålla sysselsättningen och bidragit till att man undvikit en ännu mindre vinst. Jag tror därför inte att LKAB är något väl valt exempel på att ett bolag som drivs i statlig regi inte tänker på arbetskraften. Det är som alla andra företag underkastat marknadens alla fluktuationer och måste också vara med i rationaliseringsarbetet för att kunna stanna kvar på marknaden. Det måste varje företag vare sig det drivs i statlig eller enskild regi för att kunna klara sig på längre sikt.

Herr talman! I den långa debatten i detta ärende, som har uppkallat ett flertal ledamöter, måste också jag ta tillfället i akt i egenskap av näringsutövare i branschen att få säga några ord. Jag hade kunnat inskränka mig till att helt instämma i herr Svanströms synpunkter för centerpartiets räkning men vill dock något kommentera situationen i södra Sverige. I debatten här har påpekats att det skett en förskjutning av skogens betydelse för samhället och för yrkesutövarna i alla led från norra till södra Sverige. Detta har för vår del inneburit en stark expansion och en stor utbyggnad. Det har fört med sig en ganska stor strukturrationalisering, framför allt inom den mindre och medelstora sågverksindustrin. Inom skogsbruket har det tagit sig uttryck, som här tidigare påpekats, i bildandet av skogsägarorganisationerna och skogsbruksområdena. Det är väl endast kapitalbristen och det höga ränteläget som har omöjliggjort en vidare utbyggnad framför allt för den mindre och medelstora sågverksindustrin. Annars hade också den kunnat expandera och ta till vara ännu större kvantiteter av skogens råvaror. Att man ändå har lyckats bra bevisas väl av att södra Sverige, som har det största antalet enskilda skogsbruk såväl som det största antalet enskilda sågverksägare, likväl har det högsta rotpriset till skogsägarna i detta land. Det gäller såväl de enskilda skogsägarna som statens skogar och de som äges av andra samfälligheter. Man kan således inte påstå att den strukturella situationen i södra Sverige skulle vara till förfång för någon. Det visar också den ökade exporten från dessa näringar. Särskilt när det gäller exporten till England har de hävdat sig på ett synnerligen fördelaktigt sätt. Det är givetvis av många orsaker, bl.a. den flexibilitet den mindre näringsutövningen har att snabbt kunna sälja för köparen speciellt begärliga dimensioner. Det är också den utveckling som har skett på hamnområdet och på fartygssidan som har gjort att vi kan tillgodose köpareländerna med snabba leveranser och för dem, som jag tidigare sade, begärliga varor. Jag tror att man skall ha detta klart för sig i diskussionen om eventuella fördelar med stordrift eller om vi skall be hålla den nuvarande strukturen. Jag tror också att dessa industrier i södra Sverige i prishänseende väl hävdar sig i konkurrensen med motsvarande industrier i övriga delar av landet. Det har också haft den fördelen med sig, som vi från näringslivets sida hälsar med tillfredsställelse, att vi kunnat sysselsätta våra anställda året runt. Det har inneburit att arbetarna bättre kunnat utbilda sig och därigenom bidragit till att åstadkomma en vara, som är begärlig och till fördel för vårt land. Jag har därför den uppfattningen att vi bör bygga vidare. Jag skulle vilja säga att det bör ställas mera medel till industrins förfogande för en ytterligare expansion som kunde bidraga till ökade valutaintäkter för vårt land. Herr Dahlberg nämnde att han tillsammans med några andra riksdagsledamöter varit i Canada, och jag hade förmånen att vara hans reskamrat. Han nämnde att i Canada äger provinsregeringarna i stort sett all skog. Där hade man således storskogsdrift så långt man kunde komma. Vi såg också ett flertal stora företag såväl på massasidan som på sågverkssidan, men åtminstone till min förvåning såg vi också ett flertal sågverk som inte hade den jättedimension man föreställt sig. Min reflexion var att trots denna storlek på den skogliga sidan och sågverkssidan, så fanns det inga grupper där ute som hade det bättre än vi har hemma i Sverige. Jag tror att vi lätt kan konkurrera med dem. Jag tror att svenska staten både i fråga om intäkter i egenskap av skogsägare och i fråga om skatteintäkter från det enskilda skogsbruket får in bättre valuta än staten där ute fick i det lilla rotnetto som kom staten-skogsägaren till del. Dessa förhållanden sade åtminstone mig att utvecklingen i Canada inte är någonting att sträva efter i Sverige. Herr talman! Jag vill sluta med detta och ber att få yrka bifall till reservationen, som är fogad till utskottets utlåtande.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
Beträffande herr Högströms yttrande angående flottledsnedläggningarna vill jag påpeka att domänverket väl också har medverkat till nedläggningar som de enskilda skogsägarna inte hade stora möjligheter att påverka. Herr Yngve Perssons påstående att det från Jämtlands län framställts särskilda yrkanden om att staten borde gripa in i skogsbruket kan jag tyvärr inte bemöta. Jag kan inte säga om det är felaktigt eller riktigt — jag känner inte till det. Jag vill bara deklarera att skogsägarna där genom samverkan har försökt att lösa de mycket svåra problem som finns. Vad gäller O-områdena där vill jag också påpeka att man trots underskott på bedrivna avverkningar ändå har avverkat. Därför kan vi inte säga att skogsägarna inte har gjort några insatser. Herr Dahlberg uttryckte önskemål om utbyte mellan olika ägarkategorier, och jag kan klart redovisa att i mitt län samarbetar skogsägarrörelsen och SCA genom utbyte för att utvinna bästa möjliga resultat med så korta transporter som möjligt.

Herr talman! Jag skall inte besvära vare sig talmannen eller kammarledamöterna med något långt inlägg nu, men det är ett par saker som ger mig anledning säga några ord i egenskap av företrädare för motionärerna. Herr Svanström sade att jag hade prisat det stora företaget som den enda driftsformen. Jag har inte i något av mina anföranden hävdat sådana synpunkter. Det är här fråga om en nä ringsgren där det vid sidan av de stora företagen finns gott utrymme för små enheter. Jag har i mina inlägg hävdat och understrukit — och det framgår också av motionen — att den kooperativa sektorn med fördel kan byggas ut. Låt mig också i replik till herr Nilsson, som kände sig illa berörd av att jag betecknat mitten som konservativ i denna fråga, anföra ytterligare en synpunkt som avslutning. Det är i och för sig synd att inte den nye folkpartiledaren nu befinner sig i kammaren. Vad sade han i sitt trontal vid folkpartiets förbundsstämma i denna fråga? Jo, att kooperationen skapat kapitalförutsättningar för jordbruket och att det finns förutsättningar att utveckla jordoch skogsbruket i den kooperativa formen. Jag är av samma mening, och den delas också av de andra motionärerna. Vi har inte i motionen riktat kritik mot det enskilda bondeskogsbruket. Var kan herr Svanström finna detta? Jag delar den meningen att det finns mycket av värde i det kombinerade jordoch skogsbruket, inte minst för Norrlandslänen. Herr Wallmark bad om en precisering av uttrycket ökat samhällsinflytande. Det är att samhället skall ha möjligheter att medverka i och ta del av åtgärder som avgörs av viktiga basnäringars företrädare. Jag har som exempel framhållit transportfrågor, flottleder 0. s. v. Det finns en rad andra sådana exempel. Jag vill också säga att jag är förvånad över mittenpartiernas ställningstagande i denna fråga. Vi kommer nämligen att inom kort få ta ställning till en proposition som rör ökat samhällsinflytande inom en annan sektor av samhället, och i den frågan har mittenpartierna sällat sig till socialdemokratin. Låt mig som avslutning få läsa några rader ur motionen: »Det gäller därför nu att väl tillvarataga de resurser som finns i våra skogstillgångar och i vår tekniskt högtstående förädlingsindu stri och dess skickliga arbetskraft i alla produktionsled.» Vi är ute efter ett effektivt näringsliv som gagnar alla.

Herr talman! Föreliggande utlåtande från första lagutskottet har avgetts med anledning av proposition nr 118 i vilken föreslås förbud mot professionell boxning. I jämförelse med flera av de ärenden som tidigare varit för behandling här i dag är denna fråga, kan man säga, liten och oväsentlig. Men den har ändå en viss principiell betydelse. När man säger att det är en liten fråga, menar man väl dock inte därmed förslaget till förbudslagstiftning, ty en dylik lagstiftning är ju någonting som tas till när inte några andra medel hjälper, något som är behövligt i krissituationer. Litenheten får väl anses gälla det objekt som den föreslagna förbudslagstiftningen riktar sig mot, nämligen yrkesboxningen. Vid frågans behandling i Nordiska rådet fanns tillgänglig en statistik från 1965, som visar boxningssportens omfattning i Norden. Denna statistik, som även varit underlag för departementets bedömningar, finns återgiven i propositionen och visar att sex personer i vårt land har rätt att delta i professionell boxning. Tyvärr måste dock konstateras att inte ens statistiken över detta ytterst ringa antal boxare är hållbar i dagsläget. Sedan år 1965 har det tydligen rasat utför med yrkesboxningen i landet. I en av motionerna som väcktes med anledning av propositionen sägs att en eller högst två personer ägnar sig åt proffsboxning. Inte heller det tecknar dock dagssituationen. Vid den förfrågan som utskottet gjorde hos Boxningsförbundet och prokommissionen vid realbehandlingen av propositionen och motionerna fick vi besked om att ingen boxare i vårt land för närvarande innehar licens för yrkesboxning, och man hade inte heller erfarit att någon dylik boxare skulle dyka upp inom den överblickbara framtiden. Det kan därför helt enkelt konstateras att den principiellt sett allvarliga lagstiftningsåtgärd som en förbudslagstiftning alltid innebär i det här fallet riktar sig mot vad man skulle kunna kalla en företeelse som i varje fall för närvarande inte är tillfinnandes i sinnevärlden. Vad är då orsaken till detta minskade intresse för yrkesboxningen? För min del tror jag att inte minst dagstidningarnas kritiska attityd gentemot s.k. oarter inom sporten har verkat dämpande på intresset för densamma. Och på så sätt är allt gott och väl. Ett förbud skulle däremot lätt kunna få en verkan som man inte har räknat med. Det som är förbjudet brukar vara alldeles särskilt lockande och intressant, speciellt om förbudet riktar sig mot ting som enligt den allmänna folkmeningen inte är kriminella. Ett isolerat förbud här skulle mer än väl kunna tänkas provocera fram deltagare från vårt land till matcher i grannländerna. Träningen kan då bedrivas här, varvid polisen, som förvisso har nödvändigare saker att syssla med, finge vara med och kontrollera om träningen bedrivs professionellt eller amatörmässigt, ty även yrkesboxarnas träningsmatcher föreslås falla under förbudsklausulen. Givetvis går det inte att bagatellisera de skador som en boxare kan ådra sig i ringen. Dylika risker följer dock med all hård tävlingssport. En läkare skrev häromdagen i en tidning att all idrott i det här hänseendet är farlig, därför att de tävlande pressas till att ta ut sina yttersta krafter. Han förordade därför i stället endast motionsidrott. Att tänka sig att unga människor för skaderiskernas skull skall avstå från tävlingsidrott i olika former torde dock vara verklighetsfrämmande. Faror möter överallt ute i livet. Idrotten är fördenskull en hård men fostrande skola som inte minst lär sina elever att med jämnmod möta såväl segrar som nederlag. Beträffande riskerna för hjärnskador, som särskilt påtalas i samband med boxning, skrev en annan läkare för några dagar sedan att dylika skador på grund av alkoholmissbruk har blivit vanligare och påtagligare alltsedan motboken togs bort. Fastän skador av alkoholmissbruk drabbar människor till antal av helt andra proportioner än skador till följd av boxning har dock kra vet på förbud som nykterhetspolitiskt medel numera lagts på hyllan. Den nordiska läkarkommittén som på Nordiska rådets uppdrag undersökte boxningens skadeverkningar för sportens utövare är egentligen mycket försiktig när det gäller att bedöma dylika skador på grund av boxning. Det sägs sålunda — detta finns återgivet i propositionen — att de vetenskapliga metoderna att påvisa hjärnskador är osäkra och att närmare undersökningar härvidlag måste bli omfattande, besvärliga och dyrbara, samtidigt som utsikterna att nå fruktbara resultat är små. Läkarkommitténs rapport utmynnar inte heller i något yrkande på förbud utan i ett yrkande på förbättrat skydd för boxarna. Reservanterna i utskottet tycker inte att det kan vara angeläget med en förbudslagstiftning. Det man vill vinna med ett förbud är redan förverkligat på så sätt att det för närvarande inte finns någon yrkesboxare inregistrerad i landet. Skulle det mot förmodan visa sig att den professionella boxningen om några år vaknar till liv och utvecklas till att bli något av en landsplåga i Norden, kan det vara motiverat att återkomma med förslag om förbud och då helst i samarbete med de övriga nordiska länderna. Ett bifall till utskottsmajoritetens förslag i dag synes därför inte vara motiverat, särskilt som stor risk föreligger för att ett förbud kan få negativa verkningar.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

Herr talman! Boxningens vara eller inte vara har diskuterats vid skilda tillfällen här i riksdagen. Jag tror att förs ta gången var år 1924, då en motion väcktes. Därefter har tid efter annan dels motionsvägen, dels i form av interpellationer frågan väckts om boxningens avskaffande såsom sportgren och yrkesutövning här i landet. År 1959 tillsatte regeringen en enmansutredning, som skulle undersöka boxningens skadeverkningar. Utredaren, doktor Naumann, lade fram sitt betänkande år 1961, vari han konstaterade, att de medicinska skadorna av boxningen här i landet inte var av sådan art att de kunde föranleda ett förbud i något avseende, varken mot den amatörmässiga eller mot den professionella boxningen. Sedermera har frågan förts upp på det nordiska planet, och Nordiska rådet tillsatte år 1963 en läkarkommitté, som skulle undersöka de medicinska skadeverkningarna av boxningen. Denna kommitté har nästan uteslutande grundat sitt utlåtande på doktor Naumanns undersökningar därför att — som kommittén själv framhåller — efter år 1966 någonting nämnvärt på detta område inte har inträffat. Läkarkommittén förklarade enhälligt att det inte finns anledning att utfärda något boxningsförbud med hänsyn till de medicinska skadeverkningarna, även om dessa i de enskilda fallen kanske kan vara av betydelse. Man frågar sig då vad som har hänt sedan år 1961 när doktor Naumann avlämnade sitt betänkande. Vad som har hänt beträffande både den professionella och den amatörmässiga boxningen är att de har omgärdats med säkerhetsbestämmelser, som medfört att skadeverkningarna har kunna nedbringas. Därtill kommer att sporten själv har sanerat sig i olika avseenden. På sidan 135 i utlåtandet gör utskottet en del påståenden.

Vidare säger utskottet längre ned i samma stycke: »I anslutning till de jämförelser som i motionerna görs med annan sportutövning eller verksamhet med avsevärda skaderisker vill utskottet påpeka att boxningssporten så till vida är unik att syftet för deltagarna är att i varje fall tillfälligt skada motståndaren.» Man vill här påskina att det endast är boxningen som kan åstadkomma skador. Jag har gjort mig besväret att ta reda på litet grand från övriga sporter hur det ser ut med skadeverkningarna. Fotbollen är ju en mycket omhuldad sport här i landet med många deltagare. Var tionde fotbollsspelare gick under år 1968 sjukskriven fyra veckor för skador som han hade fått antingen i matcher eller under träning. Det betyder att 290 000 arbetsdagar har försvunnit på grund av denna sport. Ishockey är också en sport som kräver sin tribut i skador av ganska stor omfattning, framför allt tandoch huvudskador. Man räknar med att mellan fem och sex procent av de aktiva ishockeyspelarna blir utsatta för skador. Även en sådan relativt, kan man tycka, oskyldig sport som fäktningen har sina skador här i landet, både ansiktsskador och skador på bålen, trots att man har en fin skyddsutrustning. För att inte tala om motorsporten, som under år 1968 — det gäller inte bara motorsporten här i landet utan den motorsport som över huvud taget är registrerad — krävde inte mindre än 41 döda och över hundratalet invalider. Vad jag nu anfört talar sitt tydliga språk när det gäller de risker som är förenade med dessa olika sporter. Men det är väl ingen som har kommit på tanken att de därför bör kriminaliseras. Vi reservanter kan inte finna anledning till att boxningen och den lilla yrkesgrupp som det här är fråga om bör kriminaliseras i förevarande avseende. Vi finner inte att den föreslagna lagstiftningen stämmer överens med svensk uppfattning. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 1.